Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av aviserade nedläggningar inom den statliga tekoverksamheten i Sjuhäradsbygden. Eiserkoncernen, liksom övriga tekoföretag, har att arbeta utifrån de förutsättningar som lagts fast av regering och riksdag på tekopolitikens område. Styrelse och koncernledning har ansvar för att detta sker i enlighet med företagsekonomiskt riktiga principer. Den förda tekopolitiken har under senare år medverkat till en stabilisering av branschen, och den tidigare snabba minskningen av sysselsättningen har bromsats upp. I årets budgetproposition har förslag till fortsatta åtgärder lagts fram. De omfattar fortsatta industripolitiska insatser för att stärka branschen, ökade satsningar på arbetsmarknadsutbildning samt medel för ett produktionstekniskt utvecklingscentrum i Borås. En fortsatt långsam nedtrappning av äldrestödet föreslås också. Dessa förslag ligger i linje med den inriktning av tekopolitiken som lades fast av riksdagen för tre år sedan. Jag är inte beredd att föreslå att regeringen utöver vad som presenterats i budgetpropositionen vidtar några ytterligare åtgärder på tekoområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka Thage G. Peterson för svaret. Jag måste säga att det var ett märkligt svar. Genom det som inte sägs om Eiserkoncernen och de företag som jag har nämnt förstår man att Thage G. Peterson och regeringen tänker ta sin hand från de anställda och dessa företag, som uppenbart har misskötts av Eiserkoncernens ledning. Inget ingripande, vad jag förstår. Jag skall anföra några exempel på misskötseln. Jersey-Modeller och Eiser Strump, som jag har nämnt, är bara två i en lång rad företag där de anställda i åratal har slitits mellan hopp och förtvivlan.

Har Thage G. Peterson vågat sig på tankeexperimentet att situationen för Eiserkoncernen kunde har varit en annan om man hade struntat i äventyrare som har satsat på överklassprojekt och överklassfasoner genom marknadsföring i New York, Paris, m.m.? Man har slösat bort pengar som borde ha använts till andra investeringar. Det ruskigaste exemplet är från Jersey-Modeller, där man vid satsningen på Björn Borg-kläderna köpte in maskiner som har stått oanvända på Jersey-Modeller samtidigt som man till detta statliga företag har importerat från Hongkong! Detta strider mot de principer riksdagen lagt fast. Man jobbar inte efter de förutsättningar och riktlinjer som vi har beslutat om. Jag vill veta hur Thage G. Peterson tänker sig framtiden för de anställda.
Herr talman! Regeringens tekopolitik har varit framgångsrik, t.o.m. mycket framgångsrik. Jag beklagar att Viola Claesson inte har upptäckt någon ljusning när det gäller tekoläget i Sjuhäradsbygden. Kan man inte upptäcka någon ljusning måste man se på det hela alltför mörkt. Tekobranschen står nu på en stabilare grund. De kraftiga sysselsättningsminskningarna har bromsats upp, exporten har ökat och nedgången i produktionsvolymindex har dämpats beträffande konfektionsindustrin. Också i vad gäller textilindustrin har förbättringarna varit stora. Det har blivit en högre lönsamhet i tekobranschen, och företagen arbetar effektivare än tidigare. Mot bakgrund av dessa framgångar och mot bakgrund av att det fortfarande finns problem inom tekobranschen har vi för riksdagen lagt fram förslag om en mängd åtgärder för att även fortsättningsvis stärka tekobranschen, Enligt den uppgift som jag har från Boråsregionen är efterfrågan på tekopersonal för närvarande god. Jag har också nyligen besökt Borås och fått höra att utsikterna för tekoindustrin är mycket ljusa. Herr talman! Jag beklagar än en gång att detta inte har nått Viola Claesson.
Herr talman! När det gäller det fall som jag har nämnt och som jag vill diskutera, nämligen den statliga Eiserkoncernen, är läget fruktansvärt kärvt för de anställda. När sådana företag läggs ned kan de anställda inte gå direkt till de privata tekoföretagen och få ett arbete. Så gott är inte läget, Thage G. Peterson. Så sent som i dag talade jag med anställda vid Jersey-Modeller, och jag vet vilken oro de känner inför framtiden. Industriministern tycks inte vara mottaglig för ideologiska argument eller ha minsta tanke på att ett statligt tekoföretag faktiskt skulle kunna skötas annorlunda. Det är på denna punkt som människor inom arbetarrörelsen undrar, liksom anställda vid Jersey-Modeller och inom Eiserkoncernen. Borde inte den statliga Eiserkoncernen följa en annan linje än de värsta privata företagarna och lyssna på de anställda i stället för att slänga ut miljoner på sådana projekt som Björn Borg-projektet, som inte har lett till något annat än ökad import från lågprisländerna? Det är ju detta som är hårresande.
Herr talman! Jag vill rekommendera Viola Claesson att besöka tekoföretag i Sjuhäradsbygden och andra tekodistrikt och tala med de anställda och representanter för deras organisationer. Då kan den optimism och framtidstro visa sig som präglar den svenska tekoindustrin nu jämfört med situationen för tre år sedan. Jag har i tidigare debatter här i riksdagen haft några varma och vänliga ord att säga till Viola Claesson. Jag har sagt att hon skall sluta med att svärta ned tekoindustrin och i stället se på de möjligheter som svensk tekoindustri har. Varför kan man inte en gång, Viola Claesson, i en enda liten fråga se det hela från litet positiva utgångspunkter, när det nu ändå finns sådana?
Herr talman! Jag vill uppmana industriministern att se på problemet litet mer djupsinnigt. Industriministern bör tänka på hur de anställda i företagen upplever sin situation. Rådet att uppsöka några tekoföretag verkar litet ynkligt, eftersom jag är uppväxt i tekobygdens hjärta, som Mark kallas, och själv har arbetat inom tekoindustrin och dessutom har mycket nära kontakter och känner varmt. Då jag har vuxit upp inom arbetarrörelsen och umgåtts med tekoarbetsplatsmänniskor, vet jag att man inte kan avfärda våra bygders problem så lätt som att uppmana människor som är politiskt aktiva att bara se litet ljusare på tillvaron. Den bistra verkligheten har ju sitt att säga, särskilt för dem som står i arbetslöshetskön. En uppgift som Beklädnadsarbetarförbundet har förmedlat till regeringen — man har bildat en arbetsgrupp, eftersom det var kris mellan facket och regeringen förra året — går ut på att huvudparten av de utförsäkrade i Borås och de förtidspensionerade kom från Eiserföretagen. Det är den bistra sanningen.

Herr talman! Börje Stensson har frågat kommunikationsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att blyfri bensin skall kunna tillhandahållas i glesbygden. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan föranleds av övergången till blyfri bensin och de problem som kan uppstå med att upprätthålla bensinförsörjningen i glesbygd, bl.a. mot bakgrund av att det kan bli svårigheter att ekonomiskt klara en ombyggnad av befintliga anläggningar — ofta i anslutning till lanthandel. Jag är väl medveten om de problem som Börje Stensson tar upp. Redan i propositionen om skärpta avsgasreningskrav för personbilar m.m. i november förra året berördes de svårigheter som kan uppkomma i glesbygdsområ dena. I propositionen konstaterades att det finns möjlighet att lämna statligt glesbygdsstöd till investeringar vid bensinanläggningar i sådana områden. Samtidigt framhölls att utvecklingen skulle följas med uppmärksamhet och eventuellt behov av ytterligare åtgärder studeras. Konsumentverket har i skrivelse till industridepartementet den 17 februari i år redovisat en inventering av drivmedelsförsörjningen i glesbygd och gjort en bedömning av investeringsbehovet samt lämnat vissa förslag till förhöjt investeringsstöd till bensinanläggningar i glesbygd. En genomgång av materialet görs för närvarande på industridepartementet, varefter regeringen senare i vår kommer att ta ställning till de framförda förslagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på frågan. Bakgrunden är ju beslutet i riksdagen om katalytisk avgasrening på framtida bilmodeller, frivilligt från 1987 års modeller och obligatoriskt från 1989 års. Till bilar med katalysatorrening krävs blyfri bensin. Krav på miljöskydd tillgodoses på det sättet, och det är bra. Staten avser att subventionera inköp av bilar med avgasreningen i fråga genom att sänka accisen med ett relativt stort belopp. Men för att vi skall kunna uppnå målet att köra miljövänligt till ett pris som i varje fall inte blir avsevärt högre än för en vanlig bil krävs också att blyfritt bränsle finns tillgängligt överallt i landet. Den undersökning som industriministern hänvisar till och som tydligen konsumentverket har överlämnat till industridepartementet under våren säger att det är nödvändigt med ett visst stöd med hänsyn till att ett byte av bensinpump kostar 65 000 å 70 000 kr. Det är då i ett läge när bensinförsäljningen vid en lanthandel inte kommer att öka. Vilken form får det avskrivningslån som nämns i konsumentverkets besked? Det talas om att tre fjärdedelar skulle kunna vara avskrivningslån, men det kräver i så fall författningsändring. Är regeringen beredd till en sådan förändring för att på det sättet öka möjligheterna till långivning?

Herr talman! Sten Svensson har med anledning av regeringens förslag om höjning av skatten på bl.a. kolbränslen i regeringens proposition 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar m.m. frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förhindra en försvagning av cementoch kalkindustrins konkurrenskraft. Cementindustrin tillhör de branscher som genom beslut av regeringen omfattas av den särskilda energiskattereduktionen. Avsikten är, såsom aviserats i propositionen 1985/86:140, att regeringen sedan riksdagen behandlat propositionen skall fatta beslut om hur stor del av energiskattehöjningen på kol som skall erläggas av de industriföretag som har energiskattereduktion.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga om konsekvenserna av regeringens förslag om höjda energiskatter för byggmaterialindustrin. ”Det måste vara ett olycksfall i arbetet. Förslaget är inte genomtänkt och måste ändras. I annat fall är risken stor att fabriken i Skövde läggs ner.” Så uttryckte sig i går ordföranden i Fabriksklubben och talesmannen för de anställda på Cementa i Skövde i en tidningsintervju. Den samlade effekten för cementoch kalkindustrin innebär en ökad skattebelastning, med tidigare pålagor inräknade, av ca 65 milj.kr. per år under de senaste fyra åren. Det kommer att omöjliggöra cementexport och allvarligt försämra konkurrenskraften i förhållande till importerade produkter. Dessutom skulle konkurrenssituationen i förhållande till substitutmaterialen byggstål och byggplåt snedvridas, eftersom dessa framställs i metallurgisk process och därigenom undantas från den skatt på den kol och koks som förbrukas i tillverkningsprocessen. På samma sätt drabbas mineralullsindustrin. Rockwool, också beläget i Skövde, använder koks till sina smältugnar. Totaleffekten för detta företag blir en ökad kostnadsbelastning med 8 milj.kr. per år, varav 5,5 milj.kr. faller på koks. Hittills har företaget belastats av energiskatterna med 1,7 9o av försäljningsvärdet . Denna andel ökar nu till 3,2 Z6. Även här minskar konkurrenskraften gentemot utländska tillverkare, vilket i sin tur innebär ett allvarligt sysselsättningshot. Innebär svaret från industriministern att han ger fribrev till Cementa eller till hela byggmaterialindustrin? Är de intäkter som redovisas i proposition 140 beräknade ifrån en sådan utgångspunkt eller ej? Hur stor andel anser industriministern skall läggas på de berörda företagen?
Herr talman! Som jag sagt i mitt svar har regeringen ännu inte fattat beslut om hur stor del av energiskattehöjningen på kol som skall erläggas av de företag som har energiskattereduktion. Självklart kommer detta beslut att grundas på ordentligt underlag, som tar hänsyn till de eventuella effekter som uppkommer ute i företagen. Jag är övertygad om att berörd industri kommer att förse regeringen med sina argument och sitt material för ställningstagande.
Herr talman! Då har vi inom oppositionen och även socialdemokratiska riksdagsledamöter som väckt motioner med anledning av detta förslag missuppfattat situationen. Det framgår ju inte klart av propositionen hur man skall beräkna detta. Det vållar stor oro, och jag kan visa upp en tidningsrubrik som säger att Cementa tvingas lägga ned fabriken i Skövde — 240 jobb hotas. Detta visar att man inte tolkat propositionens förslag på det sätt som industriministern vill göra gällande.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat statsministern om statsministern anser att underlagsredovisningen avseende varvspropositionen är tillfredsställande samt om så inte är fallet, vad minimikraven är på information om beslutsunderlag i regeringens propositioner. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Till grund för förslagen i varvspropositionen ligger ett mycket omfattande material. Utöver redovisningen i propositionen är avsikten att ytterligare material på sedvanligt sätt skall överlämnas till riksdagen. Omfånget av materialet gör att det dock krävs en viss systematisering innan det i sin helhet kan överlämnas till riksdagen. Jag räknar med att det resterande materialet skall kunna överlämnas till riksdagen inom kort. Vidare är givetvis ledningen för Svenska Varv AB beredd att lämna näringsutskottet erforderlig information.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Man skulle kunna börja denna debatt genom att påpeka att varvspropositionen egentligen är ett utmärkt exempel på nyttan med att skicka brev, eftersom tydligen regeringens ståndpunktstagande i anslagsfrågan i varje fall såvitt redovisats i propositionen enbart vilade på en av Svenska Varv avsänd skrivelse. Nu har vi fått veta att industriministern själv inte anser att det underlaget är tillräckligt för att riksdagen skall kunna ta ställning. Då vill jag påpeka att det ytterligare material som nu aviseras kommer efter det att motionstiden har gått ut. Det är väl ändå inte rimligt att riksdagens ledamöter skall ta ställning till ett anslagsäskande om 950 miljoner utan att ha tillgång till detta extra underlag, utan får del av detta först i efterhand när de bundit sig i motionstexter. Jag vill gärna att industriministern kommenterar detta ytterligare. Min fråga innehåller också en principiell del, nämligen frågan om vad man skall anse vara minimikraven på regeringen när det gäller underlag för anslagsäskanden. Jag vill erinra industriministern om att vi här i Sverige för en högst intensiv börsetisk debatt och att i den ett mycket viktigt element är krav på prospekten — de prospekt som bolagen använder för att få tag i spararnas pengar. Man kunde ställa den principiella frågan om industriministern anser att rekommendationen från näringslivets börskommitté om utformningen av prospekt skulle kunna läggas till underlag för kraven på regeringens faktaredovisning när riksdagens ledamöter skall anvisa pengar för regeringens företagsamhet.
Herr talman! Jag vill göra Nic Grönvall uppmärksam på att hanteringen av materialet i industridepartementet har varit densamma när det gäller denna varvsproposition som när det gällt tidigare. Det innebär att visst material redovisas mer utförligt i propositionen, medan annat redovisas mer kortfattat. Bakgrundsinformation finns sedan tillgänglig i den akt som tillställs riksdagen och utskottet. Jag kan i detta sammanhang informera Nic Grönvall om att i det material som kommer att översändas till riksdagen finns dokumentation om Svenska Varvs ekonomiska ställning vad gäller såväl moderbolag som koncern. Det är ett färskt material om den ekonomiska situationen i Svenska Varv.
Herr talman! Den bakgrundsinformation som vi behövde för att formulera ståndpunkterna vid motionstidens utgång innehöll ingen information om hur industriministern hade nått uppfattningen att det behövdes 950 milj.kr. ytterligare till Svenska Varv, än mindre någon information om hur dessa pengar skulle användas. Jag vill än en gång ställa den principella frågan: Kan det vara tillfredsställande att riksdagen skall anvisa närmare en miljard utan att veta varför man väljer beloppet och utan att veta vartill pengarna skall användas, när vi samtidigt här i riksdagen med stor energi för en debatt om näringslivets ansvar för de informationer som dess företrädare lämnar när de begär pengar av sina kapitalförsörjare?

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat statsministern på vilket sätt regeringen avser att medverka till att anställda i företag med låg vinstnivå får resurser för personalutbildning och personalutveckling m.m. Arbetet inom regeringen är fördelat på sådant sätt att det närmast bör ankomma på mig att besvara frågan. Den beskrivning av bakgrunden till frågan som Börje Hörnlund ger vittnar om behovet av några klarlägganden. Ansvaret för personalutbildning och personalutveckling vilar i Sverige i princip inte på staten utan på företagen och andra arbetsgivare. Samhällets direkta ansvar inskränker sig således till de fall där stat eller kommun är arbetsgivare. Dessutom ger staten stöd till personalutbildningen i vissa fall där det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat, t.ex. inom ramen för de särskilda regler som gäller för arbetsmarknadsutbildning i företag. Förnyelsefonderna kommer säkerligen att bli betydelsefulla för personalutbildningen och personalutvecklingen i de företag där de inrättas. Hur de skall användas bestäms dock av parterna på arbetsmarknaden. Förnyelsefonderna innebär inte någon förskjutning av gränserna för det principiella ansvaret för personalutbildningen. Staten kommer att fortsätta att ge stöd till personalutbildning i företag om det finns arbetsmarknadspolitiska skäl.

Herr talman! Den här frågan ställdes med anledning av regeringsförklaringen, där Ingvar Carlsson framhöll resursen förnyelsefonder när det gäller att satsa på ny teknik och kvalificerad utbildning — som är nödvändig för att man skall lyckas med ny teknik. På arbetsmarknaden diskuteras rätt ofta om A och B-lag. Och det är utan tvivel ett problem att beakta. Företag som har god ekonomi har oftast redan personal med god utbildning, och goda tekniska resurser. Men sedan har vi merparten av företag som inte har det. Med den arbetsmarknadssituation vi har är det inte önskvärt att vi dessutom får — låt oss kalla dem så — A-företag och en mängd B-företag. Det här är en svår frågeställning och innebär ett stort ansvar. Men skall vi lyckas bra med det totala näringslivet så finns det anledning att tänka på den del av näringslivet som har så låg lönsamhetsnivå att den redan i dag har svårt att följa med. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vad jag gjort för att få till stånd ett avtal på rimlig bidragsnivå för statsbidraget till Göteborgs botaniska trädgård. Staten har via anslaget till naturvetenskaplig forskning vid universitetet i Göteborg betalat en väsentlig ersättning till Göteborgs kommun för den kommunala botaniska trädgården i Göteborg. Konstruktionen av det avtal som tecknades 1961 har emellertid kommit att innebära en automatisk uppräkning av bidraget som inte stod i rimlig proportion till statens intresse. Detta är bakgrunden till att staten år 1982 sade upp avtalet. Självfallet känner staten också ett ansvar för den nationella nyttan av trädgården utöver det nyttjande som kommer universitetet till godo. Enligt vad jag har erfarit bedrivs för närvarande förhandlingar i positiv anda mellan statens förhandlingsnämnd och Göteborgs kommun. Jag finner ingen anledning att nu gå in i och påverka den pågående förhandlingen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Men jag kan inte riktigt förstå att utbildningsministern inte finner någon anledning att gå in och försöka påverka förhandlingen. Den har ju dragit ut alldeles för långt på tiden. Det är olyckligt för alla inblandade parter att man inte får en lösning på frågan. En botanisk trädgård är en viktig bas för många skilda områden — alltifrån vetenskap och undervisning till miljövård och rekreation. Därför är Göteborgs botaniska trädgård, precis som andra universitetsträdgårdar, av riksintresse och även av internationellt intresse. Göteborgs botaniska trädgård är också den nordeuropeiska botaniska trädgård som är mest känd utomlands. Då är det också naturligt att staten tar ett rejält ansvar för de universitetsträdgårdar som finns. Det gör man när det gäller Helsingfors, Lund och Uppsala, däremot inte när det gäller Göteborg. Därför förstår jag inte utbildningsministerns påstående i svaret att det bidrag som lämnats till Göteborgs universitet inte stod i rimlig proportion till statens intresse, när Göteborgs botaniska trädgård faktiskt fått mindre bidrag än de övriga trädgårdarna även om den har en allsidigare profil än vad de övriga tre har. Bara därför att Göteborgs botaniska trädgård har en annan historia tycker jag inte det finns anledning för staten att undandra sig sitt ansvar. Det är riktigt som sägs i svaret att universitetet har betalat ut cirka en fjärdedel av kostnaderna för trädgården. Men det har fått tas från den generella budgeten för universitetet. Som vi alla vet har universiteten också fått begränsningar i sina ekonomier och hårt ansträngd budget. Det är ju inte lyckligt för Göteborgs universitet heller. Det kan inte utbildningsministern tycka vara en bra lösning för närvarande.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag förut sade. Förhandlingarna bedrivs mellan staten och Göteborgs kommun. Staten kommer säkerligen att göra rätt för sig. Jag förutser att förhandlingarna tämligen snart skall komma till ett lyckligt slut.
Herr talman! Det bud som staten har kommit med är inte särskilt positivt. Tycker inte utbildningsministern att man skall behandla universitetsträdgården i Göteborg på samma sätt som dem i de andra tre orterna? Eller skall man särbehandla Göteborgs botaniska trädgård på grund av den historiska bakgrunden?
Herr talman! Det bud som nämndes i Ingela Mårtenssons fråga var ett slags värdering av växtmaterialet. Jag kan försäkra att när man kommer till en uppgörelse blir det ett bud som i högre grad kommer att tillfredsställa Göteborgs kommun.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om jag är beredd att medverka till att schemalägga skollunchen. Det är viktigt för skolan inte bara att tillhandahålla en näringsriktig och allsidig måltid under skoldagen utan även att bidra till elevernas kunskaper om hur viktigt det är med goda kostvanor. Skollunchen bör så långt möjligt bli en del av skolans arbete med att ge eleverna goda måltidsvanor. Från många kommuner finns rapporter om de positiva effekterna av att lärare och elever äter skollunchen tillsammans. Formerna för en sådan ”pedagogisk” inriktning av skollunchen måste man enligt min mening finna lokalt. En del av den tid som står till förfogande för hemkunskap i skolan bör därvid kunna användas. Det är också möjligt att utnyttja den tid som kan finnas för fria aktiviteter, liksom också tid för gemensamma samlingar. Jag är inte beredd att medverka till att timplanebunden tid därutöver får användas för skollunchen, då detta skulle gå ut över skolans uppgifter i andra ämnen.

Herr talman! Jag tackar skolministern för det positiva svaret på min fråga. Efter vad jag kan förstå är skolministern och jag överens om att schemalagd skollunch är bra och kan genomföras inom vissa ramar. Den schemalagda skollunchen är en mycket fin tanke, särskilt sett ur barnens synvinkel. Vid försök i Luleå på lågoch mellanstadierna har det också visat sig att barnen mått betydligt bättre när de fått äta tillsammans med en vuxen. De har ätit mer och bättre, sluppit stress och inväntat varandra. Allt detta har också gjort att de har kunnat göra bättre arbetsprestationer på eftermiddagarna. Vid utvärderingen av försöket i Luleå har några elever uttryckt sig så, att de tycker det har varit ”mysigt” att äta tillsammans med sina lärare — och det tycker jag säger en hel del. Som vuxna vet vi alla hur viktigt det är att få äta lunch i en trevlig lokal och i en lugn atmosfär. Självfallet är detta också viktigt för barnen, även när de är i skolan. Vid försöken i Luleå har den schemalagda skollunchen inordnats i ett pedagogiskt program. Lågoch mellanstadiet omfattas ju av målen för hemkunskapsämnet, även om lågstadiet inte har någon tid i timplanen särskilt för ämnet — där skall det ju ingå i orienteringsämnet. Samtidigt som barnen får äta lugnt tillsammans med en vuxen, uppfylls också läroplanens mål om att sätta in hemkunskapsundervisningen i ett praktiskt, vardagligt sammanhang på lågoch mellanstadiet. Herr talman! Det senaste året har vi i den allmänna debatten pratat mycket om just maten och dess värde för livet i allmänhet och trivseln och välbefinnandet i synnerhet. Vi har också betonat hur viktigt det är att barnen får kunskaper och praktiska färdigheter om konsumentkunskap, hur mat produceras, inhandlas, bereds och tillagas för att ätas under trivsamma former. Inom ramen för den schemalagda skollunchen kan alltså detta tas upp.
Herr talman! Jag är övertygad om att den ordning som skisserats kan vara utomordentligt bra, men jag understryker att jag inte ser det som angeläget eller möjligt att ta bort timplanebunden undervisningstid för att möjliggöra denna förläggning av skolmåltiden.
Herr talman! Som jag sade förstår jag att vi är överens om att en schemalagd skollunch kan genomföras inom vissa ramar. I Luleå har man också gjort det — man har då tagit tid från ungefär de ämnen som skolministern angav i sitt första svar.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om jag avser att föreslå någon förändring av ledningsfunktionen vid historiska museet. Frågan är föranledd av att museichefen förklarat sig vilja avgå från sin tjänst med hänvisning till att självbestämmanderätten för museet inte är tillräckligt stor. Museet ingår sedan år 1975 tillsammans med riksantikvarieämbetet, medelhavsmuseet och kungl. myntkabinettet i myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Jag ser ingen anledning att nu, mot bakgrund av en konflikt mellan den avgående chefen för historiska museet och styrelsen för myndigheten, föreslå några organisatoriska förändringar av myndigheten. Frågan kan dock aktualiseras av andra skäl. Inom myndigheten har en utvärdering av 1975 års organisation just genomförts. Kulturrådet tar bl.a. med utgångspunkt i detta material upp frågan i samband med sitt uppdrag rörande planering och samordning inom museiväsendet. Jag tycker det är rimligt att ett ställningstagande från min sida till historiska museets framtida organisation får anstå till dess att kulturrådet har redovisat sina förslag.
Herr talman! Chefen för historiska museet har anmält att han efter 19 års tjänst vill avgå. Det är en av landets mest förtjänta museimän. Han har i ett brev till styrelsen bl.a. skrivit: ”Den egentliga orsaken är de grundläggande meningsskiljaktigheterna mellan riksantikvarien och mig vad gäller innebörden av regeringens instruktion för myndigheten och den självbestämmanderätt som denna tillförsäkrar institutionscheferna. Jag har vidare de senaste åren ofta tvingats reagera mot den strävan till byråkratisering av verksamheten som funnits och opponerat mig mot handläggningen av bl a lokalfrågor och andra viktiga ärenden.” Det är en ganska uppseendeväckande motivering för en avskedsanmälan. Jag har full förståelse för att kulturministern inte vill pröva frågan om en organisatorisk förändring av historiska museet med anledning av detta brev och chefens avgång. Men jag tolkar statsrådets svar så att frågan om museets organisation kommer att prövas när kulturrådet inom kort är klar med sin utvärdering, och med det svaret är jag nöjd.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att ändra lagen för att utöka enskilds skadeståndsrätt för skada vid polisingripande. Den 28 februari i år besvarade jag en interpellation i ett liknande ämne från en partikamrat till Bengt Harding Olson. Jag erinrade då om att det hittills har rått stor enighet i riksdagen om att det allmännas skadeståndsansvar för skada till följd av myndighetsutövning inte bör gå längre än det gör nu. De nuvarande reglerna utgör enligt min mening en rimlig avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande. Bengt Harding Olson har inte anfört någonting som föranleder mig att gå ifrån denna ståndpunkt. Dock påpekade jag i interpellationsdebatten att folkpartiet i år har motionerat i riksdagen om ett strängare skadeståndsansvar för det allmänna. Jag sade då att jag inte hade för avsikt att föregripa riksdagens behandling av motionen. Jag har fortfarande samma inställning.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Men jag hade naturligtvis hoppats att det skulle ha ett något annorlunda innehåll — det gäller faktiskt något annorlunda frågor än dem som berördes i interpellationsdebatten. Jag menar att i ett rättssamhälle måste både staten och den enskilde ta ansvar för sina handlingar. Särskilt viktigt är det då att staten bär ett skadeståndsansvar för myndighetsutövning som orsakar skada för den enskilde medborgaren. I dag är det en alltmer utbredd uppfattning att staten inte tar ett rimligt skadeståndsansvar i sådana här situationer. Det fall som jag hänvisar till, det gäller en person från Tomelilla, är ytterligare ett exempel i raden. Det var en enskild medborgare som omhändertogs av polisen, möjligen var det ett gripande. Det skedde helt utan objektiv grund — det är inte bara jag som säger detta, utan det har den handläggande åklagaren också konstaterat. Skadorna för den enskilde blev omfattande. Kroppsskadorna föranledde sjukskrivning under en månad. Inkomstförlusten blev stor. Sammanlagt rörde det sig om ca 70 000 kr. Skadeståndsanspråket avvisades i sin helhet av staten genom rikspolisstyrelsen. Gällande rätt ålägger visserligen staten ett skadeståndsansvar, men det är endast vid fel eller försummelse från polisens sida. Detta kan leda till stötande resultat. Min bedömning är att rättsläget är oacceptabelt. Det borde finnas en rätt till skadestånd vid polisens gripande eller omhändertagande av en oskyldig. I sådana fall borde den enskilde kunna tillerkännas skadestånd även utan att fel eller försummelse från polisens sida har förelegat. Jag konstaterar också att reglerna är extra obegripliga med hänsyn till att ett utvidgat ansvar gäller om åklagaren anhåller en oskyldig, medan det alltså inte gäller om polisen griper en oskyldig. Jag tycker att det vore lämpligt att justitieministern förklarade denna skillnad.
Herr talman! Gunnar Hökmark har — mot bakgrund av ett uttalande av mig vid en presskonferens den 20 mars — frågat mig om regeringen fattar beslut i besvärsärenden avseende datainspektionens beslut på någon annan grund än den datalagen ger. Svaret på frågan är nej. Datalagen är emellertid så utformad att den ger utrymme för en avvägning mellan olika intressen som gör sig gällande i ett visst fall. Det är naturligt att regeringen någon gång har underlag för att göra en mera övergripande bedömning än datainspektionen.
I samband med en pressträff i anslutning till den konferens om forskning och integritet som på regeringens inbjudan avhölls den 20 mars, antydde justitieministern att regeringen i sin prövning av besvär över datainspektionens beslut gör en vidare bedömning än vad datainspektionen kan göra. Datainspektionen har i sitt beslutsfattande att tillämpa datalagen. Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieministern om regeringen fattar beslut i besvärsärenden avseende datainspektionens beslut mot någon annan grund än den datalagen ger.
Detta ligger i sakens natur och framgår också av förarbetena till datalagen .

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Svaret är en bra precisering. Det kan finnas anledning att motivera varför jag ställde frågan. Justitieministern sade vid presskonferensen den 20 mars enligt citat ur Svenska Dagbladet: ”Datainspektionen skall enbart pröva integritetsfrågorna. Den har varken till uppgift eller kompetens att bedöma värdet av en viss forskning. Den värderingen kan däremot regeringen göra vid ett överklagande av datainspektionens beslut. Ytterst blir det här fråga om politiska avgöranden.” Herr talman! Detta är ett intressant uttalande, som förtjänar en precisering här i riksdagen. Om justitieministern menar att datalagen ger regeringen en möjlighet att fatta politiska beslut på en annan grund än den datainspektionen har, blir datalagen mer en symbol vid sidan om den politiska debatten och det politiska beslutsfattandet. Det kastar i så fall i högsta grad ett förklaringens ljus över det krav som vi moderater har fört fram, nämligen att det är regeringsrätten och inte regeringen som skall fatta beslut med anledning av överklaganden av datainspektionens beslut. Det är mot denna bakgrund som jag likväl skulle vilja ställa ytterligare en något mer preciserande fråga till justitieministern. Menar justitieministern, i enlighet med vad han trots allt sade vid den tidigare nämnda presskonferen sen, att regeringen enligt datalagen har en annan bedömningsgrund för sitt beslutsfattande än vad datainspektionen har? Om justitieministern menar det, innebär detta i praktiken att det finns två olika typer av datalag — en som datainspektionen har att tillämpa, med de hänsyn som där skall tas, och en som regeringen har att tillämpa.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om de statsfinansiella konsekvenserna med anledning av regeringens proposition om fritidshemsverksamheten samt varför dessa inte har redovisats i propositionen. Jag har i budgetpropositionen beräknat statsbidraget till den kommunala barnomsorgen för budgetåret 1986/87 till 8 490 milj.kr., vilket är en ökning från föregående budgetår med 1 060 milj.kr. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till de förändringar av statsbidragssystemet som föreslås från den 1 juli 1986 i propositionen om fritidshemsverksamheten. Förslaget innebär att barnomsorgsanslaget för budgetåret 1986/87 blir ca 55 milj.kr. lägre med det föreslagna statsbidragssystemet än med det nu gällande. Beräkningarna utgår från gällande utbetalningsregler som är kopplade till kalenderår. Kostnadsminskningen beräknas med nuvarande organisation av fritidshemsverksamheten till ca 110 milj.kr. på helt år. Det totala statsbidraget till fritidshemsverksamheten blir därmed 1 225 milj.kr. för budgetåret 1986/87. En rad faktorer bestämmer ofta de totala anslagsbeloppen, även så för statsbidraget till barnomsorgen. De olika delarna i anslagsberäkningen redovisas normalt sett inte i propositioner för denna typ av anslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Lindqvist för svaret på mina frågor. Båda svaren var mycket klargörande. Biträdande socialministern förklarar att propositionen innebär en indragning av statsbidraget med 110 milj.kr. Det framgår inte av propositionen, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Propositionen ger intryck av att vara en utvecklingsproposition, men den är i själva verket en besparingsproposition. Bengt Lindqvist säger också att man inte har redovisat detta, eftersom man normalt inte gör det. De olika delarna i anslagsberäkningen redovisas normalt sett inte i propositioner för denna typ av anslag. Även på denna punkt vill jag ge Bengt Lindqvist rätt. Regeringen redovisar normalt inte de statsfinansiella konsekvenserna i propositioner av denna typ. Men det är faktiskt inte i överensstämmelse med riksdagsordningen. I riksdagsordningen sägs det mycket klart och tydligt att riksdagen skall få denna typ av underlag för sina beslut. Jag skulle därför vilja skicka en hälsning med Bengt Lindqvist till alla hans kolleger att de börjar iaktta riksdagsordningen när det handlar om att överlämna propositioner till riksdagen. Det är inte tillfredsställande att riksdagen får motta inte bara en utan många propositioner där de statsfinansiella konsekvenserna inte redovisas, trots att regeringen har sådana bedömningar till sitt förfogande. Här bryter regeringen systematiskt mot de regler som finns uppställda i riksdagsordningen.
Herr talman! Får jag först göra ett klargörande beträffande innehållet i särpropositionen om fritidshemsverksamheten. Varje förändring av statsbidrag, det är några stycken, redovisas i propositionen. Jag vill också efter vissa sonderingar bestrida att den redovisning som vi har gjort i de båda propositionerna, budgetpropositionen och särpropositionen, skulle strida mot riksdagsordningens bestämmelser. De konkreta totalbeloppen finns redovisade. Jag vill också framhålla, herr talman, att någon avsikt från min sida att dölja fakta naturligtvis inte har förelegat. Låt mig till sist göra ett litet medgivande i den här diskussionen. Jag tycker personligen att det i en proposition av det här slaget, som innebär förändringar, hade varit motiverat att redovisa dels det totala beloppet för fritidshemsverksamheten, dels den totala summan för de förändringar som förslagen innebär. Samtidigt vill jag understryka att de beräkningar som man gör i propositioner av detta slag ju är skattningar och bedömningar som bygger på en förväntad utveckling som kommunerna beslutar om. Det är inte alls säkert att det kommer att gå precis så som vi bedömer i propositionerna.
Herr talman! Jag är tacksam för det medgivande som Bengt Lindqvist gör. Jag delar hans uppfattning att man bör redovisa de statsfinansiella konsekvenserna i propositioner av den här typen. Jag hoppas att han i regeringskretsen bidrar till att sprida den uppfattningen till andra statsråd, som också har en tendens att synda mot den regel som faktiskt finns i riksdagsordningen. Jag skulle vilja anbefalla riksdagsordningen till förnyat studium i regeringskretsen. Det finns mycket att hämta i den publikationen som faktiskt kan ha nyhetsvärde och som också kan bidra till att lösa en del frågor kring hur propositioner bör utformas. Till sist: Det är naturligtvis också riktigt att man inte alltid kan göra säkra bedömningar av vilka konsekvenserna blir av olika förslag — man får göra skattningar. Men även skattningar kan faktiskt redovisas. Man kan då tala om att det råder en osäkerhet att det kan bli mellan si och så många miljoner i effekt. Även denna upplysning är värdefull för riksdagen, när riksdagen skall ta ställning till regeringens förslag.

Herr talman! Riksdagsordningen ställer till litet bekymmer när det gäller att hålla samman debatterna. Mitt intryck av den debatt vi hade innan den bröts är bl.a. att Anna-Greta Leijon är ödmjukare i tonen och i stor utsträckning försöker undvika sakdebatt. Jag förstår varför. Förklaringen är naturligtvis att det i de försök till omorientering som promemorian från departementet representerar finns en hel hop potentiella interna konflikter inom socialdemokratin. Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall ta chansen i sitt sista inlägg som, såvitt jag förstår får ta tio minuter, att deklarera sin syn på riskerna för snabbt ökande arbetslöshet. Inte utgå från ”om” arbetslösheten ökar utan snarare, som AMS säger i sitt senaste nyhetsblad, ”när” arbetslösheten ökar i slutet av 1986 och ”när” arbetslösheten växer under 1987 och 1988. Därigenom skulle mycket klargöras. Vad kommer ni att lyckas ompröva? Lars Ulander har ju här i debatten sagt nej till allt som går utöver traditionell socialdemokratisk politik. Vad kommer det att betyda? Så till ungdomslagen, herr talman! Har arbetsmarknadsministern klippt i mina inlägg här i kammaren från den tid då vi debatterade ungdomslagen? Eller har arbetsmarknadsministern kanske för första gången ordentligt studerat det ursprungliga riksdagsbeslutet, där det talades om inriktning mot näringslivet och mycket annat? I vilket fall som helst är det bra. Arbetsmarknadsministern backar på snart sagt varje punkt när det gäller ungdomslagen. Det har tagit lång tid, men det är välkommet nu när det kommer. Vi ser fram mot den proposition angående ungdomsfrågorna som skall föreläggas riksdagen i vår. Den skall vi behandla mycket seriöst och med stor öppenhet. Mycket av det som arbetsmarknadsministern här har sagt — eller i varje fall antytt — är positivt. När det gäller avtal om ungdomars ingångslöner kan jag förstå att arbetsmarknadsministern kan ha behov av att krypa bort från sin tidigare formulering. Men det gäller bara formuleringen, inte realinnehållet. Realinnehållet i det avtal som parter träffar och som gäller inskolningsplatser kommer ju — om avtalet skall vara värt någonting när det gäller ungdomarnas möjligheter att lättare komma in på arbetsmarknaden — att innebära lägre ingångslöner. Man kan ju inte tänka sig normallön i fråga om inskolningsplatserna. Inte ens Lars Ulander kan väl ha en annan åsikt. Slutligen, herr talman! Arbetsmarknadsdepartementet har lagt fram en debattskrift som skall behandlas och debatteras under stor öppenhet. Vi moderater har i dag presenterat en rapport som behandlar samma frågor. För den framtida diskussionen överlämnas härmed ett exemplar till arbetsmarknadsministern. Sedan får vi se vad resultatet härav blir.
Herr talman! Jag sade tidigare helt kort någonting om de bedömningar för 1987 som länsarbetsnämnden i mitt hemlän, Västerbottens län, har gjort. Man räknar med, Anna-Greta Leijon, att arbetslösheten kommer att öka — till 3,6 220. Det som är litet otäckt i detta sammanhang är att bedömningarna bygger på förutsättningen att arbetskraftsefterfrågan fortsätter att öka i princip i samma utsträckning som nu i Helsingforssområdet. På det sättet skall alltså utflyttningen i länet fortgå i samma takt som nu. Det är, som sagt, en skrämmande läsning. De flesta kommuner i Norrland, i sydöstra Sverige och i många andra delar av landet orkar inte med denna ständiga utflyttning av ungdomar. Därför har jag viss förståelse för arbetsmarknadsministerns ödmjuka ton i dagens debatt. Sedan vill jag säga någonting om ungdomslagen. Denna skall, menar vi i centerpartiet, ersättas med yrkespraktik. Jag är övertygad om att både innehållet när det gäller yrkespraktiken och namnbytet — alltså att man väljer benämningen yrkespraktik — kommer att uppskattas av de ungdomar som icke har fått fäste på den ordinarie arbetsmarknaden. Anna-Greta Leijon nämnde att centern hade krävt att ungdomar skulle garanteras utbildning och arbete. Ungdomarna skulle icke ha bidrag, utan den s.k. arbetslinjen skulle gälla. Arbetsmarknadsministern berömmer sig för att vara den som införde ungdomslagen. Anna-Greta Leijon glömmer saker och ting. Jag kan förstå att en minister har mycket att fundera på. I den här frågan motionerade centern nämligen våren 1982, och då röstade Anna-Greta Leijon och ”hennes grupp” mot vårt förslag om att ungdomar i sina känsligaste år skulle erbjudas just utbildning och arbete och inte bidrag. Det kan finnas skäl att påminna om den saken. Samtidigt skall vi vara glada över att en politisk enighet kunnat uppnås i denna kammare. Ungdomar skall alltså erbjudas utbildning eller arbete.

Herr talman! Innan vi tog paus ställde jag frågor till regeringen och socialdemokraterna om vad de egentligen menar med full sysselsättning. Arbetsmarknadsministern beskyllde mig för att vara teknikfientlig. Det är ett billigt sätt att debattera på, för att försöka komma undan det mörka fältet när det gäller sysselsättningen. För att det inte skall råda något som helst tvivel och för att arbetsmarknadsministern skall slippa göra uttalandet en gång till, skall jag återigen redogöra för vilka krav vi har ställt. Frågan om tekniken är faktiskt politisk. De arbetande har ett intresse av teknikens utformning, och vi bedömer att kapitalet och storfinansen i dag använder tekniken på ett sätt som är djupt människofientligt. Om arbetsmarknadsministern tycker att den bästa tekniken är den som i dag används av storfinansen, måste jag kasta tillbaka beskyllningen och påstå att arbetsmarknadsministern är människofientlig. Hur var det på Electrolux? Hade man ingen teknik där? Hur användes tekniken där? Det handlar inte bara om den fysiska tekniken. Frågan om hur tekniken förhåller sig till människor och hur den utnyttjas är också teknikbegrepp. Jag citerar Allan Larsson därför att han har gjort viktiga påpekanden, framför allt när han säger: ”Vi kan begära att tekniken ska användas för att uppnå det som vi tror kan förbättra våra levnadsvillkor — och vi kan tacka nej till det som vi inte behöver. Endast på det sättet kan vi genom politiska beslut leda utvecklingen och inte bara vara offer för den.” Hur arbetsmarknadsministern kan få detta att vara teknikfientligt begriper jaginte, men ändock faller de orden ur hennes mun. I förlängningen av Allan Larssons slutsatser innebär detta att fackföreningar och de anställda måste ha någon form av vetorätt för att kunna påverka tekniken. De mörka sidorna — där industrin gör indragningar och minskar sysselsättningen, inte investerar i tillräcklig takt, där den offentliga sektorn stryps, där regeringen inte använder arbetstider som ett medel bland andra — glömmer arbetsmarknadsministern helt bort i dessa sammanhang. Det kanske var meningen, för regeringen vill inte svara på min fråga och säga att den numera betraktar full sysselsättning så att det skall finnas 120 000 öppet arbetslösa, 180 000 i arbetsmarknadsutbildning, vilka vill ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, och allt fler förtidspensionärer. Jag betackar mig för den innebörden av begreppet full sysselsättning.

Herr talman! Vad vi menar med full sysselsättning har diskuterats ett antal gånger förut här i kammaren. Jag har många gånger sagt att jag egentligen tycker väldigt illa om begreppet full sysselsättning. Jag gör det därför att det är teoretiskt möjligt att ha full sysselsättning och ändå en mycket hög arbetslöshet, en dold arbetslöshet. Begreppet arbete åt alla är betydligt bättre, och det är det som vi socialdemokrater brukar använda. Jag gör ofta jämförelser med 1950-talet, då vi hade en formellt, teoretiskt och nationalekonomiskt sett högre sysselsättning. Vi var närmare full sysselsättning då än nu. Ändå var det betydligt färre som hade arbete då än nu, framför allt därför att många kvinnor var dolt arbetslösa. De trodde inte ens att det var värt att gå till arbetsförmedlingen, eftersom ingen skulle ta deras begäran om arbete på allvar. Det är en annan situation nu. Arbete åt alla innebär att vi skall se till att det finns i verklig mening arbete åt alla, också åt kvinnor, också åt dem som har ett arbetshandikapp, också åt dem som är äldre och vill arbeta. Det är det som vi strävar efter och som vi tar steg för steg för att åstadkomma. Det är därför som vi gläder oss åt att det för närvarande finns fler människor i sysselsättning och med arbete än någon gång tidigare. Jag beklagar om jag totalt missförstod Lars-Ove Hagberg, när han i sitt första inlägg talade om teknikfientlighet. Jag uppfattade det så att han argumenterade mot den slutsats som Allan Larsson drog. Om han inte gjorde det så är det bra, och i så fall har vi nog samma uppfattning. Tekniken är bra för Sverige och för sysselsättningen i Sverige, men den skall inte införas eller finnas till bara på arbetsgivarens villkor utan framför allt på de anställdas villkor, på arbetarnas och tjänstemännens villkor. Till Börje Hörnlund skulle jag vilja säga: Ja, jag röstade nej till ett centerförslag våren 1982 därför att det var ett förslag helt utan verklig bakgrund. Att bara rösta ja till allmänna paroller utan att man ser något reellt förslag bakom har aldrig varit socialdemokratisk politik och var det inte heller 1982. Börje Hörnlund tycker att det är bra att det nu råder politisk enighet om att man verkligen skall göra insatser för att se till att ungdomar får arbete, utbildning eller praktik. Ja, det är bra. Men det är desto mer synd att en stor del av kammarens ledamöter mäler sig ut ur denna politiska enighet genom att säga nej till ungdomslagen, och de gör det, tycker jag, på ett mycket märkligt sätt. Jag har inte backat, Bengt Wittbom, inte på någon enda punkt när det gäller ungdomslagen. Jag säger i dag precis det jag sade när ungdomslagen infördes, nämligen att vi behöver någonting i stället för att betala ut kontant arbetsmarknadsstöd till ungdomar. Det finns ingen sämre väg än att säga till ungdomar: Ni får börja ert arbetsliv med att få pengar på fickan, men vi behöver inte era arbetsinsatser. Men ungdomslagen är inte den enda åtgärden. Det sade regeringen klart och tydligt när vi skrev propositionen om ungdomslagen. Även om det blev en del ändringar när propositionen behandlades i riksdagen stod den punkt kvar som säger att ungdomslagen inte skall vara någon förstahandsåtgärd. Ungdomslagen skall tas till när alla andra åtgärder prövats. Jag beklagar djupt att de andra partierna nu är beredda att i praktiken åter slå in på en väg som innebär mycket stora risker för en kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet och för att vi återigen hamnar i en situation där vi är tvungna att ta upp penningpåsen och betala ut kontanta bidrag. Jag tycker att det är glädjande att förslagen från de borgerligas sida inte har vunnit hela riksdagens gehör, utan att vi kan ha ungdomslagen kvar även i fortsättningen och diskutera hur vi skall förbättra och förändra dem, diskutera vilka andra åtgärder som skall komplettera arbetsmarknadspolitiken när det gäller ungdomarna. Det är en farlig väg man ger sig in på när man vill riva bort det som vi vet har inneburit för tiotusentals ungdomar att de gjort en bra arbetsinsats i stället för att få kontant arbetsmarknadsstöd. Bengt Wittbom sade att den promemoria som en expertgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet har utarbetat innehåller stoff till interna konflikter. Jag begriper uppriktigt sagt inte ett dyft av vad han menar. Jag tror faktiskt inte att Bengt Wittbom behöver bekymra sig särskilt mycket över mitt förhållande till vare sig mina partivänner i riksdagen eller fackföreningsrörelsen. Vad sägs då i denna promemoria? Vilka är de viktiga grundläggande fakta som presenteras? Jo, där sägs att arbetsförmedlingen är en central del av arbetsmarknadspolitiken och att vi inte skall ha privata arbetsförmedlingar som Bengt Wittbom föreslår. Vad mera sägs i promemorian? Jo, att vi skall satsa på arbetsmarknadsutbildningen. Vi skall bygga vidare på den arbetsmarknadsutbildning som vi har. Vi skall satsa på att inom arbetsmarknadspolitiken fördela resurserna så att de i första hand kommer dem till del som har sämst förutsättningar att klara sig själva. Om man läser de motioner och de reservationer som Bengt Wittbom står bakom ser man att det är helt andra tankegångar som finns där, i år liksom tidigare. De som skall klara sig på arbetsmarknaden mest och bäst med den moderata politiken är de som arbetsgivarna själva framför allt är intresserade av att anställa. Det är därför man enligt de moderata recepten skall röja undan stora delar av den trygghetslagstiftning som vi har på arbetsmarknaden. Det finns ingenting i den promemoria som arbetsmarknadsdepartementet har gett ut som i fråga om trygghetslagarna stämmer överens med de motionsförslag och de reservationsförslag som Bengt Wittbom har lagt fram. Är det så att Bengt Wittbom har funnit att promemorian i stora delar stämmer överens med vad han innerst inne tycker, så välkomnar jag honom. Då har vi förutsättningar att tillsammans forma en mycket bra arbetsmarknadspolitik. Det som promemorian framför allt kritiserar i arbetsmarknadspolitiken är att vi har haft för mycket av kontant arbetsmarknadsstöd. Det är en uppfattning som jag delar till fullo. Vi måste göra ytterligare insatser för att minska det kontanta arbetsmarknadsstödets del av arbetsmarknadsdepartementets budget. Vad promemorian ytterligare kritiserar i den hittillsvarande verksamheten är att arbetsmarknadspolitiken har fått ta på sig en för stor börda för att klara sysselsättningspolitiken. Vi har haft för många människor i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att det skall vara riktigt bra. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i den här talarstolen och sagt att det inte är något självändamål för en arbetsmarknadsminister att ha mycket folk i beredskapsarbeten, i ungdomslag och i andra sådana verksamheter. Tvärtom! Vi måste sträva efter att det blir så få som möjligt. Problemet bakom det, Bengt Wittbom och ni andra från de borgerliga partierna som talat här, är att vi 1982 övertog ett land där arbetslösheten steg snabbare än i Europa i övrigt. Den snabba ökningen av arbetslösheten som vi fick ta över från de borgerliga regeringarna gjorde det nödvändigt för oss att lyfta oss själva i håret, att sätta in varje resurs som tänkas kunde i arbetsmarknadspolitiken. Det är nämligen den snabbaste vägen att minska arbetslösheten, och för oss fanns det ingen viktigare uppgift än att minska arbetslösheten.

Fru talman! För att åstadkomma den ekonomiska tillväxt som är av avgörande betydelse för sysselsättningen i framtiden är det nödvändigt att se arbetsmarknadspolitiken i ett helhetsperspektiv. Inte minst måste de lagar och avtal som direkt påverkar arbetsmarknadens funktion utformas så att tillväxten främjas och hinder avlägsnas. Arbetsmarknadsministerns första inlägg i debatten i dag andades en ny ödmjukhet inför problemen, och en vilja till samförstånd kunde utläsas. Dess värre raderade hon fullständigt ut detta intryck i sin sista replik. Kanske hade hon under pausen under frågestunden blivit så att säga tillrättaförd till den vanliga konfrontationspolitiken. Vad värre är: Arbetsmarknadsministern tycks inte ha tagit något som helst intryck av de fakta om effekterna av den förda politiken som nu börjar publiceras i olika rapporter. Vi vet att det hittills förekommit en mycket dålig uppföljning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. De har formats på basis av mer tro än vetande. Nu när vi börjar få kunskaper har socialdemokraterna svårt att acceptera dem, därför att de bekräftar så mycket av den kritik som vi moderater fört fram i flera år. Vi har en gemensam ambition att komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden. Litet ödmjukhet och vilja från socialdemokraternas sida att öppet och förutsättningslöst diskutera dessa frågor skulle ge Sverige ett betydligt bättre utgångsläge inför 1990-talet. Vi moderater är beredda att diskutera vilka konkreta åtgärder som bäst löser våra problem. Kära socialdemokrater, lägg bort skygglapparna! Slakta de heliga korna! Låt oss sitta ned och diskutera i konstruktiva termer! Debatten hittills i dag visar att den omfattande arbetsmarknadspolitik som är en av hörnstenarna i den Rehn-Meidnerska modellen fortfarande styr socialdemokraternas tänkande, trots att förutsättningarna är helt andra och trots de rön som gjorts i olika utredningar. En annan hörnsten är den solidariska lönepolitiken, även om den under 101 Prot. 1985/86:108 årens lopp har ändrat karaktär och nu snarast leder mot en allmän löneutjämning. Den utjämning som inte kan åstadkommas avtalsvägen kommer nu i stället till stånd genom regeringens skatteoch bidragspolitik. Vad som mera sällan kommer fram i debatten och inte heller alltid har erkänts av dem som varmast förespråkar den solidariska lönepolitiken är att den förutsätter en betydande omvandling och stor rörlighet på arbetsmarknaden. Strukturförändringar har gynnats av den solidariska lönepolitiken. Koncentrationen till stora företag och företag med den högsta lönebetalningsförmågan är påtaglig. Detta har medfört avsevärda nackdelar från regional synpunkt. Det har också medfört svårigheter för många arbetstagare, framför allt äldre och handikappade, som inte klarar kraven i det högeffektiva arbetsliv som politiken förutsätter. I ett försök att eliminera dessa negativa konsekvenser tillkom lagen om anställningsskydd. Den har emellertid inte kunnat ge äldre arbetstagare det förväntade skyddet mot arbetslöshet. Vi fick 58,3-årspensioneringarna i stället. Regeringen har försökt begränsa dessa s.k. svartpensioneringar och har t.o.m. tillgripit möjligheten att förbjuda uppsägning av äldre arbetstagare. Nu sitter pensionsberedningen och funderar på ett bättre system. Löneutjämningen har också gått ut över ungdomarnas arbetsmarknad. Självfallet är en arbetsgivare mer intresserad av att anställa en färdigutbildad, erfaren arbetstagare än en oprövad ung person, när kostnaden är i stort sett densamma. Vad värre är, de samlade effekterna av löne-, skatteoch transfereringssystemen ger mycket svaga motiv för satsningar på utbildning och flyttning till de lediga arbetena. På flera vitala områden upplever vi därför flaskhalsproblem. Företag som är väsentliga för våra möjligheter att långsiktigt hävda oss på världsmarknaderna får inte den arbetskraft som de behöver. Det gäller såväl yrkesarbetare som, framför allt, tekniker. Totalt sett utbildas det också för få tekniker. Bristen kan således väntas bestå under mycket lång tid framöver. Alltför få finner det mödan lönt att satsa på en så krävande utbildning. Det går inte att lösa problemet med aldrig så generösa flyttningsbidrag. Allra längst har denna kombination av lagar, avtal och solidarisk lönepolitik drivits inom den offentliga sektorn. Där har vi fått det som brukar kallas den dubbla obalansen. Den mycket långt gående löneutjämningen medför att det är praktiskt taget omöjligt att få till stånd en normal rörlighet mellan den offentliga och den privata sektorn. Den offentliga sektorn erbjuder bättre villkor för arbetstagare på lägre nivåer, medan förhållandet är det omvända i den privata sektorn. Där erhåller kvalificerade arbetstagare på högre nivåer bättre villkor. Detta är en stor del av förklaringen till det kompensationstänkande som har varit så dominerande i de senaste årens lönerörelser. Till detta bidrar också att en mycket stor del av de offentliganställda som en följd av de offentliga monopolen är hänvisade till endast en arbetsgivare. De kan inte påverka sina anställningsvillkor genom att byta arbetsgivare. För den offentliga arbetsgivaren innebär detta stora svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal. I efterhand försöker staten som arbetsgivare att anpassa sin löneoch rekryteringspolitik. Men skadan är skedd och lär inte kunna repareras på avsevärd tid. När nu också de offentliga arbetsgivarna måste börja ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och anpassa sin verksamhet efter nya samhällsekonomiska förutsättningar och krav på service och effektivitet, finner de sig omgärdade av ett otal lagar, förordningar och avtal som begränsar deras möjligheter att genomföra de nödvändiga förändringarna. Vid urvalet av personal måste de prioritera med hänvisning till omplaceringsbehov, önskemål om längre arbetstid, lönebidragsanställda, arbetshandikappade, dem som har företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd, jämställdhetskrav och företrädesrätt för dem som redan bor i kommunen. De måste ta hänsyn till möjligheterna att sysselsätta beredskapsarbetare, ungdomar på ungdomsplats eller i ungdomslag. Det är bara att hoppas att någon av alla dessa företrädesberättigade har den kompetens som arbetet kräver. Det är allvarligt att en allt större del av arbetskraften arbetar inom den offentliga sektorn, som är tämligen okänslig för kostnadsutvecklingen, medan den privata sektorn fullt ut har fått bära det ständigt uppskruvade kostnadsläget. Socialdemokraterna är medvetna om de konflikter som den solidariska lönepolitiken i kombination med skatter och bidrag orsakar. Men i stället för att begrunda om inte systemet är orealistiskt håller man träget på att försöka finna vägar som cementerar den otidsenliga strukturen. Löntagarfonderna kom till bl.a. för att ta hand om den del av företagens vinster som annars kunde ha lett till löneglidning. Nu fyller inte fonderna den funktionen. Då inleds diskussioner om en förhandlad överskottsdelning, för fördelning lika mellan alla löntagare. Vad som därefter tycks återstå är en korporativistisk utveckling mot en s.k. förhandlad inkomstpolitik i SAMAK-rapportens anda. På punkt efter punkt faller det bygge samman som socialdemokratin uppfört, och på punkt efter punkt går regeringen in och justerar oförutsedda effekter av den förda politiken. Hela tiden plåstras och lappas det på det som börjar bli en oöverskådlig flora av lagar, förordningar och bidrag. Vad detta än leder till, inte är det ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Så länge statsmakten är beredd att föra en ackommodationspolitik som avbördar arbetsmarknadens parter ansvaret för konsekvenserna av den förda lönepolitiken, kommer vi att få leva med ett orimligt skattetryck, en inflation som är högre än den i vår omvärld och sjunkande konkurrensförmåga, kort sagt en gradvis sjunkande levnadsstandard i förhållande till omvärlden. Det är därför hög tid att kritiskt granska de lagar och avtal som styr arbetsmarknaden. Dit hör otvivelaktigt de arbetsrättsliga lagkomplexen, där framför allt lagen om anställningsskydd kommit att verka som en stoppkloss på arbetsmarknaden. Den hindrar den rörlighet som är nödvändig och önskvärd utan att på något sätt kunna garantera den trygghet som den påstås garantera. Snarare leder den till ökad otrygghet genom att dels låsa in de redan anställda på den arbetsplats de har och hindra dem från att söka sig vidare, dels stänga ute dem som inte lyckats få fast fot på arbetsmarknaden. Det är ju så när man bygger murar: De både stänger ute och stänger inne. En annan fråga, som är alltmer angelägen, är att finna friare former för arbetstiden. Utvecklingen visar att det finns ett behov av större anpassning till olika behov. Därför måste lagstiftningen ändras, så att det blir möjligt att få till stånd en sådan nödvändig anpassning. Dessa frågor återkommer utskottet till i sedvanlig ordning till hösten. Jag ger mig därför inte närmare in på dem i dag. I den här debatten skall jag i fortsättningen uppehålla mig vid arbetslöshetsförsäkringen och sysselsättning för arbetshandikappade. Arbetslöshetsförsäkringen är utsatt för återkommande kritik. Kostnaderna för det kontanta stödet budgeteras av regeringen till 6,6 miljarder kronor, trots att regeringen då har räknat med en lägre arbetslöshet än under 1985. Realismen i detta kan starkt ifrågasättas, eftersom vi otvivelaktigt kommer att gå in i ett mer dämpat konjunkturskede. I AMS marsprognos konstateras att konjunkturuppgången har nått sin kulmen, och det förutses att arbetslösheten kommer att öka i slutet av 1986. I januari befarade generaldirektören för AMS att kostnaderna för kontantstödet skulle öka till mellan 8 och 9 miljarder kronor, vilket skulle motsvara 40 90 av arbetsmarknadsbudgeten. Redan den nu lagda budgeten innebär att kontantstödet uppgår till närmare 30 90. Trots dessa mycket höga kostnader är det endast en del av de arbetslösa, närmare bestämt drygt 60 926, som äger rätt att uppbära ersättning från en arbetslöshetskassa. Resten får klara sig med KAS och socialbidrag. Dagpenningen motsvarar inte på något sätt den av riksdagen fastställda nivån drygt 90 96 av inkomsten. Skall denna nivå hållas, måste dagpenningen ökas kraftigt. Regeringen föreslog i sin budget 335 kr. per dag. Härigenom erhåller endast de som tjänar under 8 030 kr. per månad full kompensation. Den kritik detta beslut mötte är fullt förståelig, så förståelig att finansministern på ett uppseendeväckande sätt desavouerade arbetsmarknadsministern och gick med på att höja dagpenningen till 360 kr. Också hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen visar att socialdemokraterna inte förstår dagens verklighet och framtidens krav. Detta är en god bild av den politik som under mycket lång tid har förts i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. Den är inte längre någon försäkring utan ett över statskassan utbetalat bidrag till vissa grupper på arbetsmarknaden. Den finansieras av alla arbetstagare men tillkommer inte alla arbetslösa på samma villkor. Trots kostnaderna och trots att antalet förmånstagare är begränsat, motsvarar ersättningen inte de förväntningar på ett fullgott ekonomiskt skydd vid arbetslöshet som arbetstagarna anser sig ha rätt att begära. Varje år, snart sagt, går facket på Leijonjakt — som en förbundstidning uttryckte det — för att pressa fram en högre dagpenning. Det är ju också bekvämt att på detta sätt kunna skjuta över hela ansvaret för den arbetslöshet som uppstår på grund av ett för högt lönekostnadsläge på regering och riksdag. Så länge regeringen tar över ansvaret från parterna, kommer dessa inte att ha något incitament att sluta ansvarsfulla avtal. Det är därför nödvändigt att få till stånd en sådan reformering av arbetslöshetsförsäkringen att den uthålligt och också under tider då statens finanser är dåliga kan ge det ekonomiska skydd som arbetstagarna har anledning vänta sig. Vi moderater har länge förordat en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är därför med glädje vi noterar att folkpartiet och centerpartiet Staten har och kan inte frånsäga sig det sociala ansvaret för dem som utan 3 april 1986 egen förskyllan drabbas av arbetslöshet. Därför bör det införas en allmän försäkring som ger grundtrygghet på rimlig nivå. Staten kan emellertid inte ensidigt bära kostnaderna för ett ständigt växande försäkringsskydd som till en stor del förorsakas av för höga löneavtal. Därför bör det finnas möjligheter att bygga på grundförsäkringen med avtalsenliga eller enskilt tecknade försäkringar. Vi begär därför att den utredning som tillsatts skall utvidgas till en parlamentarisk utredning med uppdrag att föreslå hur en allmän försäkring skall utformas. När det gäller dagpenningens storlek under det kommande budgetåret så tillstyrker vi moderater regeringens ursprungliga förslag om 335 kr. Denna nivå är emellertid, som jag tidigare sagt, otillfredsställande. Därför bör det bli möjligt redan nu att börja bygga upp ett system med tilläggsförsäkringar. Då får parterna möjligheter att redan under de nu pågående avtalsförhandlingarna ta denna möjlighet med i beräkningen. För att finansiera höjningen av dagpenningen till 360 kr. föreslår utskottsmajoriteten en höjning av arbetsmarknadsavgiften med 0,42 96. Denna måste täckas av tillgängligt löneutrymme, och parterna har ingen möjlighet att påverka en sådan inskränkning av förhandlingsutrymmet. Till denna höjning skall läggas höjningen av ATP-avgiften med 0,2 90 år 1987. Totalt begränsas således förhandlingsutrymmet nästa år med 0,62 90. Vi moderater tycker det är ärligare att säga till parterna: Ni får redan nu börja ta över en större del av ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen. Den av staten garanterade finansieringen av arbetslöshetsförsäkringarnas utbetalningar bör därför redan nu reduceras till tidigare gällande 80 20. Då behövs ingen höjning av arbetsmarknadsavgiften. Detta innebär att avtalsparterna får ett större rörelseutrymme. Utrymme för en betydligt större ökning av dagpenningen än föreslagna 360 kr. skapas. Finansieringen kan ske antingen genom avtal mellan parterna, genom en höjning av egenavgifterna eller på sätt som de olika fackliga organisationerna själva finner lämpligast. Herr talman! Det finns en grupp på arbetsmarknaden som förtjänar alldeles speciell uppmärksamhet och där kraven på vår solidaritet är högre än i andra fall. Jag talar om de arbetshandikappade. Vi är alla eniga om att den gruppen kräver vår alldeles speciella omsorg och omtanke. Och för den gruppen är det viktigare än för kanske någon annan att de olika stödåtgärderna är så utformade att de verkligen ger bästa möjliga resultat. Det handlar om många människor. Totalt är mer än 70 000 personer placerade i någon form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till detta kan vi lägga en stor del av de ca 350 000 förtidspensionärerna. Det handlar också om mycket pengar. Budgeten omfattar ca 7 miljarder kronor. Lägger vi därtill kostnaderna för förtidspensionering, så kommer vi upp i avsevärt högre belopp. Det handlar alltså om en av de tunga posterna i statsbudgeten. Med hänsyn till detta är det anmärkningsvärt att det har gjorts så litet under åren för att utvärdera de olika insatserna. Här finns ett stort område som behöver belysas av forskningen. Till dess att vi får ett bättre underlag får 105 Prot. 1985/86:108 vi göra det bästa möjliga med den kunskap vi har. 3 april 1986 Situationen för arbetshandikappade har på många sätt blivit besvärligare AM mhorem skadans under det senaste decenniet. Dels har den långa lågkonjunkturen drabbat den gruppen hårdare än andra, dels har strukturen på arbetsmarknaden förändrats till nackdel för personer som har olika former av problem. Den snabba strukturomvandlingen medför nedläggning av många företag. För personer med större eller mindre handikapp innebär förlusten av ett arbete mycket ofta att de aldrig kommer tillbaka till arbetslivet. De blir definitivt utslagna. En orsak är att kostnadsläget tvingar företagen att rationalisera i en hög takt. Många enklare arbetsuppgifter av biträdesoch hantlangarkaraktär, som är lämpliga inte bara som ingångsjobb utan också för dem som inte har fulla krafter, finns inte längre kvar. Vid nyanställning tvingas arbetsgivarna att ställa mycket höga krav, eftersom ett anställningsförhållande till följd av trygghetslagar och svårigheter för de anställda att byta arbete numera måste ses som ett långtidskontrakt. Ingen vågar ta risken att satsa på någon som man inte är helt säker på. Ett sätt att komma runt detta vore givetvis att utöka möjligheterna till provanställning. Det bästa stödet för merparten arbetshandikappade är lönebidraget. Det har förbättrats under senare år, men bör förbättras ytterligare. Genom att knyta det till den handikappade i stället för arbetsgivaren skulle man kunna ge det en individuell utformning som medger mycket stor flexibilitet. Bidragsnivån skulle kunna anpassas efter varje individs arbetsförmåga och skulle också kunna förändras i takt med att arbetsförmågan förbättras eller försämras. En sådan optimal utformning av lönebidraget skulle troligen öppna fler arbetsplatser för lönebidragsanställda än vad som är fallet i dag. Jag är glad över att de tre borgerliga partierna nu står eniga bakom kravet på en sådan inriktning av lönebidraget. Jag vill ändå varna för en klockartro på möjligheten att subventionera bort problemen. Det finns risk också på detta område att en alltför rikhaltig åtgärdsarsenal tränger ut riktiga arbeten. Det gäller att kombinera det varma hjärtat med kallt huvud, så att vi av pur välvilja inte försvårar för dem som vi allra helst vill hjälpa. Även om en stor del arbetshandikappade kan få anställning på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av lönebidrag, finns det många som är beroende av skyddat arbete vid Samhällsföretag. Samhällsföretag är den dyraste formen av arbetsplacering. Det är därför angeläget att dess resurser framför allt utnyttjas för dem som har det största behovet. Det är därför särskilt angeläget att de som har möjligheter att klara ett arbete på en vanlig arbetsplats så snart som möjligt slussas vidare ut på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av lönebidrag, tekniska hjälpmedel eller något av de andra medel som står till förfogande. Inte minst av detta skäl är det nödvändigt att de löneoch anställningsvillkor som gäller på de olika orter, där Samhällsföretags verkstäder är placerade, ansluter sig till dem som är gängse på den lokala arbetsmarknaden. Då underlättas en övergång till annan arbetsplats. Motioner om prioritering av vissa handikappgrupper återkommer ofta. Jag tror det är angeläget att slå fast att det är den enskilde handikappades 106 möjligheter och förutsättningar som skall avgöra om en placering vid Samhällsföretag är lämplig. Samhällsföretag skall så långt som möjligt arbeta — Prot. 1985/86:108 som ett vanligt företag. Det innebär att det måste kunna ställas vissa krav på — 3 april 1986 en arbetsprestation av dem som arbetar där. I många fall är det av naturliga skäl så att ett arbete som lämpar sig för en viss typ av handikapp inte går att foga in i Samhällsföretags produktion på den aktuella verkstaden. Det är väsentligt att en arbetsplacering vid Samhällsföretag inte leder till att försäkringskassan och socialtjänsten upphör med att bevaka att den rehabilitering och det sociala stöd som fortfarande kan vara nödvändigt kommer aktuella personer till del. Ett arbete är viktigt för rehabiliteringen, men det löser inte alla problem. Det är kanske särskilt viktigt då det gäller missbrukare. Genom en effektivare och mer rättvis fördelning av de medel som står till förfogande för arbete åt handikappade är det möjligt att bereda fler arbeten. Framför allt är det viktigt att den stora gruppen handikappade ungdomar får bättre möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Ny teknik kommer successivt att innebära att fler handikappade kan utföra ett produktivt arbete. De möjligheterna bör tas till vara. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata motionerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Anna-Greta Leijon passade strax före middagsuppehållet, när ingen replikrätt återstod, på att säga att vi som vill avskaffa ungdomslagen och i stället utveckla möjligheterna för ungdomarna genom att inrätta yrkespraktikplatser önskar återinföra kontantprincipen. Man kan fråga sig hur någon på detta sätt kan misstolka ett seriöst förslag som vi har lagt fram. Alla vet hur ungdomslagen har fungerat under de år som de har funnits. Det rör sig om ca 30 000 ungdomar, som till 97 26 befinner sig inom den offentliga sektorn. Är det den bästa möjligheten för ungdomarna att gå vidare? Jag tror inte det. Därför har vi föreslagit att man skall omvärdera ungdomslagen och inrätta yrkespraktikplatser. Jag tycker att man skulle ta mer seriöst på dessa förslag. Vi vill inte alls införa någon kontantprincip igen, utan vi vill utöka ungdomarnas möjligheter att få inträde på arbetsmarknaden. Herr talman! Arbetslösheten har trots en stark högkonjunktur legat kvar på en hög nivå. Den socialdemokratiska politiken har till stora delar varit misslyckad. Förutsättningar för en bättre politik har inte saknats, men däremot viljan och förmågan. Socialdemokraterna möttes av en internationell högkonjunktur — ett önskeläge för en ny regering. Men hur har de utnyttjat detta läge? Hösten 1982 var modeordet den tredje vägens politik. Varthän har då den tredje vägens politik lett? Vi har en haft en onormalt hög inflation under denna tid. Vi vet att inflationen var på väg ned 1982, men genom devalveringen, momshöjningen och en del andra skattehöjningar satte inflationen fart igen. Man kan bara konstatera att det var så. Kostnadsprisindex har ökat med ca 9 96 från hösten 1982 till i dag just på grund av politiska beslut och skattehöjningar. Jag skulle tro att det även för vanliga löntagare känns när inflationen går upp. Vi har ett högt ränteläge, som beror på vår ekonomi. Vi har ett betydligt högre ränteläge än vår omvärld — våra viktigaste konkurrentländer. Vi har fortfarande ett högt budgetunderskott, som givetvis påverkar både räntan och inflationen. Till råga på allt har vi en arbetslöshet som är onormalt stor i ett för socialdemokraterna gynnsamt läge. Anna-Greta Leijon sade strax före middagsuppehållet att arbetslösheten ökade 1982. Sanningen är ju att arbetslösheten var högst 1983, och den ligger fortfarande på en hög nivå. Det är ingen hemlighet — det är bara att läsa statistiken. Herr talman! Arbetslösheten höjer kostnaderna för samhället. Arbetslöshetsförsäkringens konton belastas allt hårdare. Frågan om arbetslöshetsförsäkringen har haft många olika turer. Först föreslog regeringen att den högsta dagersättningen skulle utgå med 335 kr./dag. Efter kraftiga protester inom den socialdemokratiska rörelsen höjdes det högsta beloppet till 360 kr./dag. Det var Lars Ulander som fick den stora äran att skriva under denna motion, och han fick gå i bräschen för denna höjning. Det tråkiga är att höjningen skall betalas genom en höjning av arbetsgivaravgifterna. Den ökade arbetslösheten under senare år har inneburit att kostnaderna för de kontanta ersättningarna vid arbetslöshet har stigit kraftigt. För innevarande budgetår utgör dessa kostnader drygt 30 96 av utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. En enhällig riksdag beslöt 1976 att staten skulle svara för 90 70 av kostnaderna för arbetslöshetsersättningen. Dessa kostnader finansieras dels genom anslagsmedel, dels genom den särskilda arbetsmarknadsavgiften. Den ökade arbetslösheten har dock inneburit att statens andel av kostnaderna har ökat till 95 26. Det totala utbetalningsbehovet för kommande budgetår beräknas uppgå till 7 miljarder. Den finansiering som utskottsmajoriteten nu förordar — en höjning av arbetsmarknadsavgiften — intecknar ett obefintligt löneutrymme och strider dessutom mot vad regeringen uttalade i finansplanen, där det utlovades att ingen höjning av arbetsgivaravgifterna skulle ske. Det är mot denna bakgrund som centerpartiet avvisar utskottsmajoritetens finansieringsförslag. En ökad dagpenning bör i stället finansieras genom att den egna avgiften till A-kassorna ökar. Spännvidden i avgiftsuttaget mellan olika A-kassor är för närvarande mycket stor. Det ökade avgiftsuttaget bör främst belasta de kassamedlemmar som har en trygg anställning med liten risk för arbetslöshet och som därför har en låg avgift. Regeringen bör ta upp överläggningar med de fackliga organisationerna och A-kassornas samorganisation i syfte att få tillstånd en ökad finansiering av kostnaderna för arbetslöshetsersättningen genom höjda egna avgifter för de försäkrade. Lars Ulander sade här tidigare i dag att detta var en felaktig princip. Han menade att alla solidariskt skulle bära arbetslöshetens kostnader. Vi centerpartister anser att det inte är orimligt att de som har arbete genom ökade avgifter efter förmåga solidariskt bidrar till den ekonomiska tryggheten för dem som är arbetslösa. Men detta finner Lars Ulander helt orimligt. Prot. 1985/86:108 Målsättningen för de av oss förordade överläggningarna bör vara: 3 april 1986 = De arbetslösa skall hållas skadeslösa i förhållande till prisoch löneutvecklingen, vilket innebär att nivån för den högsta tillförsäkrade dagpenningen bör höjas till 360 kr. per dag. Det är den höjning som även Lars Ulander föreslagit i sin motion och som föreslås i utskottsbetänkandet. — Höjningen av arbetslöshetsersättningen skall finansieras genom en omfördelning från dem som har arbete till förmån för dem som är arbetslösa — med utgångspunkt i regeringens uttalande i finansplanen om det obefintliga löneutrymmet för 1986 — och bör tas ut genom ökade avgifter i stället för höjda arbetsmarknadsavgifter för att inte ytterligare försvåra avtalsförhandlingarna. — Det ökade avgiftsuttaget av de egna avgifterna måste också fördelas på ett sådant sätt att det verkar utjämnande mellan kassamedlemmer som har låg resp. hög egen avgift. Har Lars Ulander glömt bort att riksdagen en gång var enig på denna punkt? Herr talman! I reservation 49 tar vi upp krav på en utredning om reformerat system för arbetslöshetsförsäkringen. Nuvarande system för ersättning vid arbetslöshet bygger på principen att den arbetslöse skall ersättas för inkomstbortfallet. Utvecklingen på arbetsmarknaden under senare år med en ökad arbetslöshet och allt längre ersättningstider för ersättningstagarna har inneburit att kostnaderna för de kontanta ersättningarna vid arbetslöshet har kommit att utgöra en allt större andel av utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt kan konstateras att en tredjedel av de arbetssökande inte uppbär vare sig ersättning från arbetslöshetskassa eller KAS. Regeringen tillsatte i november 1985 en utredning om ersättningarna vid arbetslöshet. Från centerpartiets sida anser vi det vara positivt att regeringen nu startar ett utredningsarbete beträffande arbetslöshetsersättningarna. Vi anser emellertid att regeringen borde ha givit utredningen direktiv som möjliggör ett bredare grepp på ämnet än som nu blivit fallet. Bl. a. synes direktiven innebära att regeringen håller fast vid det nuvarande systemet för ersättningarna med en uppdelning på en frivillig försäkring och ett kompletterande stöd, KAS, på en väsentligt lägre nivå för de icke försäkrade. Centerpartiet anser att man på sikt bör gå över till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. När ALF-utredningen fick i uppdrag att utforma en sådan försäkring rådde för övrigt en bred politisk enighet om behovet av en sådan reform. Även om reformen hittills inte kunnat genomföras av kostnadsskäl, kvarstår enligt vår mening behovet av reformen. Som inledningsvis nämnts är det många som helt saknar ekonomiskt stöd vid arbetslöshet och sålunda är hänvisade till socialhjälp eller endast har det begränsade skydd som KAS kan ge. Detta gäller särskilt kvinnor och ungdomar. Vi anser alltså att tanken på en allmän arbetslöshetsförsäkring på nytt 113 borde ha aktualiserats i samband med det nya utredningsarbetet. En sådan försäkring skulle ge ett grundskydd på en rimlig nivå med möjlighet att bygga på med avtalsenliga eller enskilt tecknade försäkringar. Vi anser slutligen att formen för utredningsarbetets bedrivande bör ifrågasättas. Regeringen har valt att överlåta det förestående arbetet på en ensamutredare. Med hänsyn till frågornas i vissa fall kontroversiella natur hade det varit naturligt att förankra utredningsarbetet och dess resultat i en parlamentariskt sammansatt kommitté. I budgetpropositionen föreslås att återflyttningsbidraget slopas. Utskottet ger dock regeringen bakläxa på denna punkt. Vi i centerpartiet anser att flyttningsbidragen är en av de främsta stimulanserna för den pågående koncentrationsutvecklingen, och vi fann det därför anmärkningsvärt att den lilla säkerhetsventil som fanns i återflyttningsbidragen skulle tas bort. Utskottet delade denna vår uppfattning. Tråkigt nog reserverade sig moderaterna och yrkade bifall till budgetpropositionens förslag. Man kan tycka att det är litet småaktigt — det gällde ju inte mer än 400 000 kr. Herr talman! I betänkandet behandlas frågan om äldrestödet till tekoindustrin. Tekoindustrin har en betydande roll för sysselsättningen i vissa regioner och på vissa orter. Ca 40 96 av tekoindustrin återfinns i Älvsborgs län. Borås, Marks och Ulricehamns kommuner svarar för en tredjedel av landets hela tekoindustri, som totalt sysselsätter drygt 32 000 personer. Våra tekoföretag omsätter ca 10 miljarder kronor och svarar för drygt 2 9c av den totala svenska industriproduktionen. Tekovaror exporteras för mer än 5 miljarder och vi importerar för 15 miljarder. Tekonäringen har således en avgörande inverkan dels på sysselsättningen, dels på landets ekonomi. Trots betydande problem under 1960 och 1970-talen har näringen lyckats bibehålla en betydande produktionsvolym. Lönekostnadsutvecklingen 1974 och 1975 innebar att det ekonomiska läget drastiskt försämrades i och med en omfattande utslagning av företag, inte minst i Älvsborgs län och i Sjuhäradsbygden. Regeringsskiftet 1976 innebar emellertid att omfattande åtgärder sattes in i syfte att stödja tekoindustrin, och under de två sista åren på 1970-talet stabiliserades förhållandena inom tekobranschen. De devalveringar som genomfördes 1981 och 1982 stärkte tekoindustrins konkurrensmöjligheter såväl på exportmarknaden som på den inhemska marknaden. Kostnadsutvecklingen unde de senaste åren har dock medfört att de fördelar som devalveringarna gav nu har försvunnit. Kostnadsläget för den svenska tekoindustrin är åter ett av de högsta i världen. I flertalet konkurrentländer är tekoindustrin en låglönebransch. Vår egen tekoindustri behöver därför även framöver fortsatt stöd. De förändringar som tekobranschen har genomgått ställer emellertid krav på en förnyelse av stödformerna. Genom äldrestödet har man på ett verksamt och konkurrensneutralt sätt kunnat främja svensk tekoindustri. Vi i centerpartiet har arbetat för att slå vakt om stödet, och vi har motsatt oss socialdemokraternas urholkning av det generella tekostödet. Strukturomvandlingen inom tekobranschen har emellertid medfört att åldersstrukturen för de anställda inom näringen är på väg att förändras, och en föryngring har Prot. 1985/86:108 skett, framför allt inom vissa delar av branschen. 3 april 1986 Det är väsentligt för tekoindustrins framtida konkurrenskraft att denna förnyelse fortsätter och att fler, framför allt ungdomar, upplever det som attraktivt och positivt att ta jobb inom tekoindustrin. Det statliga stöd som utgått till tekonäringen bör därför vara dels ett generellt och konkurrensneutralt stöd, dels ett stöd avsett att stimulera till utveckling och industriell förnyelse. Enligt vår mening bör därför huvuddelen av de ekonomiska resurser som nu utgår i form av äldrestöd och selektivt riktat branschstöd sammanföras till en ny typ av generellt och konkurrensneutralt stöd för tekoindustrins utveckling. Äldrestödet bör därför omvandlas till avskrivningslån. Utskottet har sett mycket positivt på denna nya stödform, och man fastslår att berörda departement närmare bör bereda förslaget. Regeringen bör därefter återkomma till riksdagen och presentera resultatet av detta arbete. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till reservationerna 40, 44, 47, 49 och 51.

Herr talman! Svensk arbetsmarknadspolitik byggdes upp med utgångspunkt i antagandet att arbetslösheten var konjunkturellt betonad, tillfällig till sin karaktär och ett kortvarigt tillstånd i en människas liv. Utifrån det antagandet utvecklades också riktlinjerna och målsättningarna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Som övergripande målsättningar för verksamheten fastställdes det stabiliseringspolitiska målet, det tillväxtpolitiska målet och det sociala — eller fördelningspolitiska — målet. Men samtidigt blir arbetsmarknadspolitiken en integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken. Den har underkastats och anpassats till ekonomiska och politiska målsättningar. På så sätt blir arbetsmarknadspolitikens mål att i första hand förverkliga den ekonomiska politiken. Kampen mot arbetslösheten och för den fulla sysselsättningen kommer i andra hand. Situationen har förvärrats avsevärt också med tanke på de ändrade förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken, nämligen med konstaterandet att arbetslösheten i dag inte på samma sätt som tidigare är konjunkturellt betingad. Den är i det närmaste opåverkad av kortvariga konjunkturella svängningar. Den är strukturell till sin karaktär och är ett kroniskt och bestående tillstånd i ekonomin. Därför har vi i dag en arbetsmarknadspolitik som inte är avsedd för de nya förutsättningar som finns med avseende på arbetslöshetens art och omfattning. Dessutom har det skett en kvalitativ förändring av arbetsmarknadspolitiken. Under konjunkturuppgången har arbetsmarknadspolitiken lagts om i syfte att expansionen av näringslivet skall understödjas och på så sätt medverka till att det tillväxtpolitiska målet nås, vilket blir den allom dominerande och överskuggande målsättningen. Omläggningen innebär bl.a. att ett mer platsinriktat arbetssätt har tillämpats vid förmedlingarna, att utbildningen har satts in för att underlätta rekryteringen, att rekryteringsstödet har använts för att tillmötesgå företa 115 Prot. 1985/86:108 gens krav och att stödet för geografisk rörlighet har ökat. Man inte bara underlåter att ifrågasätta den nuvarande maktstrukturen och dess negativa utvecklingstendenser i vad gäller sysselsättningen, utan man strävar snarast till att genom en intensifierad satsning på området stimulera och påskynda den utvecklingen. Man bortser helt från den industriella strukturomvandlingen och dess negativa utvecklingstendenser, som i vissa avseenden inte bara kommer i direkt motsättning till vitala samhällsintressen utan i väsentliga delar också starkt begränsar det politiska handlingsutrymmet, som är en förutsättning för kampen mot arbetslösheten. Jag har blivit förvånad över att arbetsmarknadsministern år efter år inte bara i största allmänhet har underlåtit att diskutera de negativa effekterna av den industriella strukturomvandlingen utan har uppfattat dem som positiva. Vi menar från vpk:s sida att det inte går att föra ett allvarligt resonemang om kampen mot arbetslösheten och för den fulla sysselsättningen — eller arbete åt alla, om arbetsmarknadsministern föredrar det — utan att ta hänsyn till de negativa effekter som den industriella strukturomvandlingen har i dag. Det finns nämligen en hel armé av arbetslösa, 35 miljoner människor i västvärlden, som är arbetslösa just på grund av den industriella strukturomvandlingen. Arbetslösheten i Sverige i dag, som är ett kroniskt fenomen, beror på de strukturella förändringarna inom industrin. Sverige har förlorat 20 000 jobb om året de senaste årtiondena på grund av den industriella strukturomvandlingen. Det finns undersökningar av fackföreningsrörelsen i både England, Frankrike och Tyskland som visar att om den industriella strukturomvandlingen kommer att fortsätta på samma sätt som nu, om mikroelektroniken kommer att användas i produktionen i samma utsträckning som hittills, kommer det att finnas ytterligare 12 miljoner arbetslösa i Europa om tio år. Därför anser vi att det inte är en försummelse i största allmänhet att man inte vill diskutera strukturomvandlingens negativa effekter på sysselsättningen, utan det är ett försök att dölja arbetslöshetens egentliga orsaker. Det kan bara tolkas som en ovilja att ingripa, därför att det är det kapitalistiska systemets sätt att fungera. Jag vill säga till arbetsmarknadsministern att detta inte är någon teknikfientlighet. Detta är ett konstaterande av en faktisk situation som de svenska arbetslösa hamnar i i dag. Den strukturella omvandlingen i den svenska industrin får också andra effekter. Arbetsmarknadsministern tog som exempel Electrolux i Motala. Jag tycker att det är ett väldigt intressant exempel. Jag har nämligen besökt en Electroluxfabrik, visserligen inte i Motala utan i Huskvarna. Arbetsmarknadsministern har konstaterat att omsättningen på arbetskraft är mycket stor där och att kvinnor har svårt att få jobb. Det kan vara intressant att diskutera vad detta beror på. Det beror nämligen på att företaget har ett ovanligt stort övertidsuttag under vissa av årets månader. Detta därför att företaget har, i likhet med andra företag, ett honnörsord som heter kapitalrationalisering. Man föredrar alltså att under vissa månader ha ett övertidsuttag i stället för att sprida produktionen jämnt över hela året. Företaget har således i praktiken en konjunkturanpassad arbetstid. En flexibel arbetstid, en individanpassad arbetstid — det är krav som vi känner igen från högerpartierna. Det resulterar i att bl.a. kvinnor har mycket svårt att få anställning i detta företag. Detta, om något, är ett exempel på att det tillväxtpolitiska målet kommer i direkt konflikt med de sociala och fördelningspolitiska målen. Men regeringens politik inriktar i stället sina ansträngningar på åtgärder som underlättar individens anpassning till nya strukturella krav på yrkesutbildning, arbetstider och rörlighet. Arbetsmarknadspolitiken blir på så sätt ett instrument som underlättar och påskyndar en utveckling inom industrin som bygger på och utgår från enbart företagsekonomiska lönsamhetskalkyler. Samma inriktning har den nya organisationen inom AMU. Den innebär enligt vår mening en kvalitativ förändring av AMU:s verksamhet och målinriktning till en ännu större företagsanpassning än tidigare, vilket innebär att AMU omvandlas till ett serviceorgan för näringslivet. Arbetsmarknadsutbildningens högtidligt proklamerade fördelningspolitiska mål, som innebär stöd till dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, skjuts i bakgrunden till förmån för de tillväxtpolitiska målen. Förläggningen av hela utbildningar eller delar av utbildningar till reguljära arbetsplatser innebär för det första att man stegvis suddar ut gränserna mellan arbetsgivarnas och samhällets ansvar för fortoch vidareutbildning av de anställda. Därigenom överför man en större del av personalutbildningskostnaderna på samhället. För det andra innebär det att arbetsmarknadsutbildningen i fortsättningen i mycket hög grad kommer att vara beroende av de förutsättningar som finns i de företag där utbildningen bedrivs. Utbildningen kommer att bli beroende och påverkas av företagens maskinella kapacitet, tekniska utveckling och produktionsinriktning. Nödvändigtvis blir utbildningen sämre, snävare och kommer att förhindra elevernas yrkesmässiga rörlighet. Man vill uppnå de tillväxtpolitiska målen genom en förskjutning av tyngdpunkten för AMU-insatserna från den målgrupp som består av arbetslösa, eller av dem som löper risk att bli arbetslösa, till sådana som redan finns i arbete — detta för att genom utbildning av de anställda för kommande strukturella förändringar förebygga flaskhalsproblem i industrins produktion. Vpk anser att arbetsmarknadsutbildningen är en del av samhällets vuxenutbildning och att den bör verka för att stödja dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Det bör ske genom åtgärder som syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Därför bör utbildningen vara allsidig och bred, och den bör hållas på så hög nivå som möjligt. Den nuvarande inriktningen, med en kraftig företagsanpassning, står i direkt strid med krav om utbildningens kvalitet. Vpk ser de beslutade förändringarna av AMU:s verksamhet som ett led i raden av åtgärder för intimare samarbete mellan staten och kapitalet. Vi ser det också som ett led i en djupgående, accelererande och oroväckande korporativistisk process, där samhället spelar en alltmer aktiv roll när det gäller att stödja det privata näringslivets förändringar. Det privata näringslivets egna villkor och kalkyler får vara bestämmande för förändringarna, oavsett vilka sociala konsekvenser dessa förändringar får. Staten verkar numera som ett instrument som garanterar individens fullständiga och oreserverade anpassning till industrins lönsamhetskrav. Därför skjuts arbetsmarknadsutbildningens fördelningspolitiska och sociala mål åt sidan och arbetsmarknadsutbildningen omvandlas till ett serviceorgan för det privata näringslivet. Vpk anser att AMU och arbetsmarknadspolitiken bör frigöras från den markanta företagsanpassning den har i dag. Den bör som en del av vuxenutbildningen verka för uppfyllelsen av fördelningspolitiska och sociala mål genom en allsidig och bred utbildning som syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna. Följaktligen bör målgrupperna för verksamheten i första hand vara de arbeslösa eller de som riskerar att bli det. Arbetsmarknadspolitiken måste aktivt medverka till att utveckla människors kompetens inför det nya industrisamhället i stället för att, som nu, alltför mycket tjänstgöra som förvaringsplats för växande kategorier människor, vilka den kommersiella ekonomin utdömt som överflödiga. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservationer.